Herr talman! Sten Östlund tar upp några saker som jag har frågat om, till att börja med föräldraledigheten. Den är långsiktigt planerad, vilket företagen vet — därför kan de hantera den på ett helt annat sätt än korttidsfrånvaron. Föräldraledigheten kan förlängas från ett och ett halvt till tre år — det finns ju vikarier, och det blir mycket lättare för företagen. Varför kan föräldrarna inte få den möjligheten? Småbarnsföräldrarna har fått rätt till sex timmars arbetsdag. Får de då, Sten Östlund, ersättning för de övriga timmarna? Det ansågs att detta var så viktigt att föräldrarna borde få denna möjlighet, som en del har utnyttjat, och varför då inte ge dem rätten att vara hemma med sina barn till dess att de är tre år? När det gäller möjligheten till ledighet för vård av anhörig säger Sten Östlund att riksdagen inte skall lägga sig i. Nej, det kanske man kan tycka om man är socialdemokrat. Men när samhällets kostnader därmed blir mindre än om samhället vårdar den sjuke eller gamle, när anhöriga vill göra detta, skall de då inte få den möjligheten? Det är alltså både humanitärt och billigare för samhället. Till sist frågan om ledighet för arbete när det gäller katastrofbistånd. Det har riksdagen ingen anledning att lägga sig i, säger Sten Östlund. Jag tycker att det finns all anledning att vi lägger oss i, om vi vill någonting med biståndsarbetet. Jag vidhåller det jag har sagt tidigare, dvs. att socialdemokraterna här visar exakt vad de vill med sitt biståndsarbete. Frivilligorganisationerna, Röda korset, Rädda barnen m.fl., skall alltså inte få möjlighet att, när de har organiserat denna verksamhet, snabbt komma ut till de ställen i världen där människor behöver ett effektivt stöd. Staten ger ju också bidrag till denna verksamhet. Då säger Sten Östlund att det inte finns någon anledning att lägga sig i detta. Jag tolkar det som att vi ger dem friheten att 133 inte kunna göra en biståndsinsats. Detta är raka motsatsen till hur vi borde handskas med de här frågorna, Sten Östlund. Vi borde väl ge dem möjligheten att säga: Jag är villig att resa ut, jag är villig att göra den här insatsen, ge mig en möjlighet att snabbt bli ledig från arbetet, så att jag får den friheten, inte friheten att tacka nej.

Herr talman! Visst är det valfrihet för en småbarnsförälder som vill stanna hemma, om den har den möjligheten. Men det går inte i dag, eftersom det inte är lagstadgat på detta område. Jag sade förut att man i vissa kommuner har denna möjlighet. Sten Östlund säger att det är de välsituerade som kan ha den här möjligheten. Tror Sten Östlund att det bara är de välsituerade som har sådan omsorg om sina barn? Det tror inte jag. Jag tror att alla har det, oavsett om det rör sig om fattiga eller rika. Alla har omsorg om sina barn och har tankar på att vilja stanna hemma hos dem. Därför är det så viktigt att vi genomför centerns familjepolitik, som också skulle ge ekonomiska förutsättningar. Här gäller det tjänstledighet. Jag tycker att Sten Östlund visar kyla mot de småbarnsföräldrar som vill ha de här möjligheterna. Sedan prioriterade Sten Östlund: 1. studieledighetslagen, 2. facklig verksamhet och 3. föräldraledighet. Sedan blir det något annat, säger han. Detta visar hur Sten Östlund ser på dessa frågor. Tidigare framhöll jag att det rör sig om prioriteringar. Då får vi se vad det är i ledighetslagarna som man kan avstå. Även föräldraledighetslagen är ju enligt Sten Östlund ett problem för vissa företag. Ja, det kan den vara om det förhåller sig som i det exempel som jag tidigare tog upp: en arbetstagare av fyra hos en småföretagare skall ha tjänstledighet. Detta innebär att 25 26 av arbetskraften försvinner. Visst blir det problem i det fallet. Därför är det så viktigt att prioritera det här området. Beträffande valfrihet i övrigt som togs upp i något tidigare inlägg är det ju så, att alla i vår värld inte har samma valfrihet som vi här i Sverige. Från centerpartiets sida vill vi emellertid öka valfriheten genom att ge också småbarnsföräldrarna anhörighetsvårdare, som är någonting mycket viktigt. Anhörighetsvårdarna gör en social insats. Det är också samhällsekonomiskt riktigt, om en anhörig vill stanna hemma och vårda en nära släkting. Men även den här möjligheten motsätter sig socialdemokraterna. Socialdemokraterna tycker att så länge man inte får någon ersättning kan man inte heller behöva någon ledighet. Det är otroligt att socialdemokraterna har denna inställning. Människorna skall väl få välja sina möjligheter, eller hur Sten Östlund?
Herr talman! Problemen finns, som Sten Östlund framhöll, såväl i stora som i små företag. Det är bara det att små företag är ännu mer beroende av sina enskilda anställda än stora företag — det är mycket sällan ett stort företag står och faller med en enskild anställd. Det kan däremot vara fallet med det lilla företaget. Vi moderater kan inte gå med på att införa nya ledighetsrättigheter. Det är inte möjligt att ytterligare öka den totala frånvaron från arbetet. Vi har i Sverige redan den kortaste arbetstiden i västvärlden. Vi noterade 1985 rekord i sjukfrånvaro. Jag undrar om inte mycket av Prot. 1986/87:32 sjukfrånvaron beror på problem i samband med barnomsorg och anhörigas 20 november 1986 sjukdom. Pressen på människorna blir helt enkelt för stor — de orkar inte. = Joop og. riktigt med, och det är ofta kvinnor som kommer i kläm. Det här aktualiserar, som nämnts tidigare här, givetvis frågor som gäller familjepolitiken, föräldrars möjligheter att på rimliga ekonomiska villkor ta hand om sina egna barn, och det aktualiserar också frågor som gäller bättre möjligheter att anpassa den reguljära arbetstiden efter de individuella önskemålen. Där noterade jag med glädje Sten Östlunds mycket engagerade inlägg när det gällde friheten att välja — det är precis den som vi moderater arbetar för; vi vill införa system som möjliggör den valfriheten. Herr talman! Det handlar om att se över ledighetsrättigheterna. Vi måste få en bättre avvägning när det gäller dels olika ledighetsbehov, dels de berättigade krav både arbetsgivare och arbetskamrater kan ställa på att arbetet faktiskt skall utföras. Vi skall komma ihåg att frånvaron orsakar problem inte bara för arbetsgivaren utan i mycket hög grad också för arbetskamraterna. Även deras intressen i det här sammanhanget är någonting jag tycker man skall slå vakt om. Det finns mycket goda skäl att genomföra den översyn som de tre borgerliga partierna har reserverat sig för i utskottsbetänkandet.
Herr talman! En slarvig formulering från min sida föranledde Sten Östlund att dra våldsamma slutsatser. Visst kan vi visa solidaritet utan att behöva bli betalda av företagen — självfallet! Men här handlar det inte om att bara visa solidaritet, utan det handlar om solidaritet i handling och framför allt om facklig solidaritet i handling. Det kanske inte är så känt för Sten Östlund hur det går till. Jag tar på allvar det problem som den svenska arbetarrörelsen och arbetarklassen står inför i och med den oerhörda ökningen av Sveriges beroende av de imperialistiska koncernerna. Jag och vpk har den bestämda uppfattningen att den enda kraft som kan stå emot denna stora maktanhopning är de fackliga organisationerna. Om vi vill använda statsapparaten till någonting kan vi väl ändå stifta en lag som tvingar de koncerner i vårt land som har verksamhet utomlands att betala den fackliga verksamheten över gränserna. Det är väl det minsta vi från arbetarrörelsen kan utnyttja statsapparaten till.

Herr talman! Jag måste faktiskt lägga mig i. Sten Östlund säger att vi inte skall lägga oss i människors behov av tjänstledighet, eftersom vi om vi skall göra det också måste klara ekonomin. Jag är överens med Sten Östlund om att det när det gäller anhöriga som vill vårda sina närmaste är fördelaktigt och dessutom ekonomiskt för samhället att de ges chans till detta. Skall vi inte ge dem den chansen? Jag tycker att vi i det sammanhanget verkligen skall lägga oss i. Vi skall också lägga oss i när det gäller möjligheten till rätt till ledighet för att utöva biståndsarbete. Det är väsentligt att vi här i Sverige förverkligar möjligheten att få en lagfäst rätt att delta i katastrofhjälp. Men socialdemokraterna anser tydligen inte att katastrofhjälp och biståndsarbete är viktigt. Den rätten får folkpartiet försöka införa, och det skall vi också göra. Men, Sten Östlund, bör vi inte tillsammans lägga oss i? Det här är viktiga frågor. Det gäller även möjligheten till ledighet för att sköta sina barn och inte behöva överlåta åt samhället att ta hand om dem. Föräldrarna borde ges den valfrihet som vi har talat om. Låt oss även där lägga oss i, Sten Östlund.
Kammaren övergår nu till att debattera utrikesutskottets betänkande 3 om den svenska krigsmaterielexporten och vissa därmed sammanhängande frågor.
Beträffande justitieutskottets betänkanden 2 och 4 är ingen talare anmäld. Kammaren övergår därför till att debattera lagutskottets betänkande 5 om aktiebolagsrättsliga frågor och näringsutskottets betänkande 4 om fondbörsverksamhet. I fråga om dessa betänkanden hålls gemensam överläggning.

Herr talman! Jag är ofta ute och besöker arbetsplatser inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Vid sådana tillfällen har allt oftare frågan om brist på kompetent personal tagits upp. Den frågan återkommer också allt oftare i den allmänna debatten. Det gäller civilingenjörer och piloter, datafolk och yrkesarbetare, domstolsjurister och skatteexperter. Listan kan numera göras ganska lång. En annan fråga som kommer upp är svårigheterna att på ett bra sätt ta hand om alla dem som skall placeras på olika former av skattefinansierade arbetsuppgifter. Det handlar om ungdomar och invandrare, om handikappade och andra arbetslösa. Vad detta bl.a. visar är att vi har en arbetsmarknad i obalans. Det kan också avläsas i arbetsmarknadsstatistiken. Alltsedan slutet av 1960-talet har antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat. Vi går ur varje högkonjunktur med ett större antal personer i olika åtgärder än vad som var fallet högkonjunkturen dessförinnan. AMS oktoberrapport andas en klar oro inför den försvagning av arbetsmarknadsläget som väntas nästa år. AMS skriver: ”Trots den goda konjunkturen ligger arbetslösheten betydligt högre än vid tidigare motsvarande konjunkturlägen”. Kraven på arbetsmarknadspolitiken kommer att öka så som de har gjort under de senaste decennierna. Orsakerna till den här utvecklingen är många. En av dem är otvivelaktigt den socialdemokratiska och fackliga övertron på välsignelsen med övergripande centrala beslut och en brist på förståelse för de faktorer som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Den stora sysselsättningspotentialen i små och medelstora företag har inte tagits till vara. Det finns ett motstånd hos många företag mot att anställa folk. Det är inte svårt att härleda detta motstånd till den negativa attityd till små företag som präglar den socialdemokratiska politiken. Under lång tid har företagen belastats med nya pålagor, en omfattande uppgiftsskyldighet och skatteadministration, ett groteskt skattesystem, en förlamande kontrollapparat och en arbetsmarknadslagstiftning som försätter många företagare i ett ständigt underläge gentemot fack och myndigheter. Företagaranda och initiativlust förkvävs. Det är mot den här bakgrunden som den arbetsrättsliga debatten måste föras. De regler som gäller på arbetsmarknaden är av väsentlig betydelse för våra fortsatta möjligheter att hävda oss i konkurrensen på världsmarknaden och för våra möjligheter att skapa en arbetsmarknad i balans. Lagen om anställningsskydd kom till som en reaktion på effekterna av strukturrationaliseringen under efterkrigstiden. Många företag slogs ut och de tidigare anställda flyttade i stora skaror till orter där de kunde erbjudas arbete i expanderande industrier. Kvar blev många äldre och handikappade, som inte kunde hävda sig eller som av olika skäl inte kunde flytta. Lagen om anställningsskydd skulle förhindra denna utslagning. Det kan starkt ifrågasättas om lagens syfte har uppnåtts. Utvecklingen visar att antalet äldre som slås ut från arbetsmarknaden stadigt ökar. Likaså ökar problemen för de arbetshandikappade. Juridiska institutionen i Lund har genomfört en studie av de tidsbegränsade anställningarna. Den visar att ungefär hälften av alla lediga anställningar — exkl. korttidsanställningar, provanställningar, rullande visstidsanställningar, beredskapsarbeten etc. — var tidsbegränsade. En av utredningens slutsatser är att vi har fått en kraftig polarisering mellan starka och svaga på arbetsmarknaden. De starka har blivit tryggare och de svaga har fått svårare att få fotfäste. Andra kartläggningar visar att lagen om anställningsskydd är ett hinder för framför allt småföretagen att anställa ny personal. Arbetsgivarna är rädda för att anställa någon som de inte är helt övertygade om är lämplig för arbetsuppgifterna och som riskerar att inte smälta in i företagets miljö. I ett litet företag är människorna ytterligt beroende av varandra och omplaceringsmöjligheterna är i allmänhet obefintliga. Också de som redan är anställda har blivit obenägna att flytta till en ny arbetsplats, eftersom de då förlorar den plats de hade i turordningen enligt LAS. Orörligheten på arbetsmarknaden och därmed inlåsningseffekterna har ökat. Det visar bl.a. en utredning som AMS utförde 1985, av vilken framgår hur den gynnade ställning som de tillsvidareanställda i kommunerna har till följd av regler, praxis och attityder får konsekvenser i form av bristande anställningstrygghet för andra grupper. Till de regler som medverkar till denna situation hör turordningsreglerna i LAS i kombination med olika möjligheter till ledighet. Härigenom försvåras möjligheterna att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förhållanden, och vi har fått en kader av ständiga vikarier. I Svenska industritjänstemannaförbundets tidning nr 16 i år kunde vi läsa om hur Maria vikarierat på Riksradion i tre år. Hon kan inte planera för framtiden mer än tre månader i taget och konstaterar att som vikarie sitter man litet löst. För henne gäller inga trygghetslagar. Hon kan i sin tur inte ta ledigt från jobbet för studier, och skulle hon behöva vara mammaledig skulle hon inte ha något arbete att komma tillbaka till. Sådana förmåner gäller bara för fast anställda. Lika otrygg känner sig Anneli Petterson, som vikarierar som orderbehandlare på Holmen Hygien sedan två år. Värst förefaller det att vara i kommuner och landsting. Sjukvårdspersonal i Göteborg berättar om vikariat som rullat på i 10-15 år. De vikarierar för anställda som vikarierar för andra anställda. På sina håll går det två anställda på varje tjänst, en som är ledig och en som arbetar som vikarie. Det tycks framför allt vara kvinnor som arbetar i vårdyrken som har dessa anmärkningsvärda arbetsförhållanden. Arbetsmarknaden har delats upp i dels en överstabil del, där den enskilde inte vågar byta arbete därför att tryggheten är beroende av att han eller hon är kvar på samma plats, dels en instabil del utan trygghet. Men inte heller den till synes stabila delen ger alltid garantier för fortsatt anställning. Det kan arbetarna och tjänstemännen på varven, i gruvorna och i stålindustrin bland många andra ge besked om. Sättet att få arbetsmarknaden att fungera trots lagstiftningen är många. Ett är den stora förekomsten av 58,3-årspensioneringen. Pensionsberedningen sitter nu och funderar på ett sätt att lösa det problemet. Regeringens försök att hejda utvecklingen genom att skärpa tillämpningen av regelsystemet och ge AMS en överprövningsrätt har inte lyckats. Ett annat sätt är anlitandet av visstidsanställningar och vikariat. SKTF har reagerat mot att upp till 70 96 av nyrekryteringarna i vissa landsting gäller tidsbegränsade anställningar. SKTF vill nu ha lagstiftning om fast anställning efter ett och ett halvt års arbete under en treårsperiod. Jag kan inte se hur det skall lösa problemet. Resultatet blir förmodligen bara att det kommer att bli svårare att över huvud taget få ett jobb på de arbetsplatser det gäller. I april fick regeringen ett brev från en lång rad näringslivsorganisationer med begäran om en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. De framhåller framför allt hur viktigt det är att anpassa reglerna för de arbetsförhållanden som gäller i mindre företag. ”Utmärkande för småföretagandet är”, skriver de, ”bland annat den enskildes ambition att utveckla en egen idé och att skapa något som han kan uppfatta som sitt eget. Relationerna mellan ägare och anställda har ofta en mycket personlig och positiv prägel. Den kreativitet och vilja att underkasta sig risktagande i olika avseenden som är förknippad med småföretagandet är av stor betydelse för näringslivets utveckling. Från samhällsekonomisk synpunkt är det därför av stor vikt att värna om och understödja småföretagandet.” Det är just i de små företagen som framtidens arbetstillfällen skapas. Storindustrins behov av arbetskraft minskar som en följd av de investeringar som kan göras i en effektivisering av produktionen. Det är de små företagen som leder utvecklingen mot det nya tjänsteoch servicesamhället. Den utveckling som vi står inför ställer stora krav på hög omställningsförmåga i näringslivet och på arbetsmarknaden. Även inom den offentliga sektorn kommer kravet på omprövning och omställning att skärpas till följd av finansiella restriktioner i kombination med den tekniska och administrativa utvecklingen. Det är nödvändigt att arbetsmarknadspolitiken utformas så att den understödjer och inte motarbetar omställningar. Då är det nödvändigt att de inlåsningseffekter och den stelbenthet och byråkrati som lagen om anställningsskydd har åstadkommit ersätts med regler som sätter arbetsmarknadens funktionssätt främst. Den trygghet som kan erbjudas i ett lönsamt och expanderande företag kan aldrig ersättas av lagstiftning, hur ambitiös och välmenande den än är. Herr talman, det är mot den bakgrunden som vi har lagt fram de förslag som redovisas i reservationerna till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Vi moderater har inte ställt upp på centerns krav på en total översyn även om en sådan är motiverad. Vi anser att det finns en risk för att en sådan översyn kommer att fördröja de förändringar som vi anser nödvändiga att genomföra snabbt. För att möta en ny tids krav på teknisk, administrativ och organisatorisk anpassning anser vi det nödvändigt att den kategori arbetstagare som är undantagna från lagen måste vidgas att också omfatta olika slag av specialister. Det bör då också kunna övervägas om inte undantag bör kunna Arbetstagarbegreppet behöver redas ut. Det måste t.ex. klargöras att flera företagare kan samarbeta i ett företag utan att någon av dem har arbetstagarstatus. Det är en typ av företagande som blir allt vanligare och som bör få en chans att utvecklas. Ett företag som börjar sin verksamhet på det sättet kan under gynnsamma omständigheter utvecklas till flera blomstrande företag. En sådan utveckling skall inte få hindras enbart på den grunden att en facklig organisation har en annan uppfattning och kräver anställningsförhållande och kollektivavtal, kanske under hot om blockad. Hit hör också hela problemet med frivilliga insatser på en mängd olika områden. Turordningsreglerna vid uppsägningar är en gammal tvistefråga. Lagen utgår från att det går att åstadkomma någon sorts matematisk rättvisa. Utvecklingen har närmast övertydligt visat att det inte är praktiskt genomförbart. Här måste ges större utrymme för att väga in de motiverade krav som en arbetsgivare har att kunna driva en fungerande verksamhet efter en personalreduktion. Det gäller inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Vi måste se verkligheten sådan den är. Det gäller också frågan om provanställningar, där vi moderater anser att generösare möjligheter till provanställningar skulle ge dem som i dag har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden en bättre möjlighet att visa att de duger. Likaså vill vi ta bort den helt onödiga begränsningen av möjligheterna att återkomma till samma arbetsplats flera år i rad för att arbeta under tillfälliga arbetsanhopningar. Från moderat håll har vi också upprepat vårt krav på att de tidigare reglerna vid permittering skall återinföras. De nya reglerna har allvarligt försvårat möjligheterna för många små företag inom byggbranchen att bedriva sin verksamhet. Det är också betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt att beslutet, som baserades på ett avtal mellan två parter på arbetsmarknaden, direkt riktade sig mot en tredje part som inte omfattades av kollektivavtal och medförde långtgående ekonomiska konsekvenser för denne. För att få tillgodogöra sig den permitteringslöneersättning som riksdagen beslutade om var det nämligen nödvändigt att ansluta sig till det privata arbetsmarknadsförsäkringssystemet. Om detta var riksdagen inte ens informerad då beslutet fattades. I övrigt avvaktar vi i fråga om permitteringsreglerna den utvärdering som regeringen väntas presentera i höst. Herr talman! I den promemoria om arbetsmarknadspolitikens roll, inriktning och omfattning som lades fram i våras skriver arbetsmarknadsdepartementet att det sannolikt är så att den viktigaste komparativa fördelen för ett litet industriland är dess förmåga till omställning och anpassning. Jag delar den uppfattningen. Därför är det nödvändigt att det fortsatta översynsoch utvecklingsarbetet inom arbetsrätten inriktas på att förbättra arbetsmarknadens funktion och samspelet mellan olika lagar och andra regler på arbetsmarknaden. Vi måste undvika byråkratisering och centralstyrning. Reglerna måste utformas så klart och entydigt att arbetstagarna, deras fackliga representanter och arbetsgivarna på förhand kan avgöra vilken rätt de har. Skrivelsen från företagarorganisationerna ger goda exempel på hur orimligt det är att begära att arbetsgivarna, framför allt i de mindre företagen, skall kunna hålla reda på alla detaljer i det mycket omfattande regelkomplexet. De begär att formaliereglerna i lagen skall ses över och förenklas. Det är en rimlig begäran. Sten Östlund är ansvarig för den arbetsgrupp i departementet som håller på med en viss översyn av det arbetsrättsliga lagkomplexet. Jag vill fråga Sten Östlund om han kan lätta på förlåten och tala om för oss om det kommer några förslag som undanröjer de uppenbara olägenheter och orimligheter som i dag finns i lagstiftningen. Har han över huvud taget någon förståelse för de synpunkter som framförts från näringslivsorganisationerna? Vågar Sten Östlund se verkligheten sådan den är? Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Lagen om anställningsskydd har sitt ursprung från 1974. Vissa förändringar företogs av den centerledda regeringen 1982, då bl.a. rätten att provanställa lagfästes. Rätten att provanställa tillkom i syfte att öka ungdomars möjlighet till sysselsättning. Lagens bestämmelser är dispositiva, vilket har medfört att en anpassning tillsex månaders provanställning har gått mycket långsamt. Det förekommer i dag avtal med betydligt snävare tidsperioder. Vår uppfattning är att parterna på arbetsmarknaden särskilt bör beakta de problem som avtalen innebär för ungdomars och kvinnors möjligheter att ta sig in i arbetslivet. Vi har inte reserverat oss i frågan om provanställning, utan i avvaktan på den översyn som vi hänvisar till i reservation 2 avgett ett särskilt yttrande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till de vpk-reservationer som är fogade till betänkandet. Anställningsskyddslagen tillkom därför att man ville försöka modifiera Svenska arbetsgivareföreningens § 32-— eller den gamla § 28, som den hette i SAF:s stadgar. Denna paragraf upphöjde arbetsdomstolen till den ledande bestämmelsen i arbetslivet. Lagen reglerar en hel del av det som den tidigare § 32 stipulerade att ägaren skulle bestämma över: avsked, provanställningar, turordningsförfarande m.m. Men lagen förutsätter klassamarbete. Därför behöll också kapitalet sin makt på de avgörande punkterna, framför allt när det gäller om ett företag skall läggas ned eller inte samt vid beslut om förändringar, investeringar eller flyttning. Lagen har alltså stora brister, men den är ändå ett stöd för de arbetande gentemot kapitalet. År 1982 uttunnades den ytterligare. År 1984 rättades Lagen om anställningsskydd spelar alltså ändå en roll. Den har tydligen rent av spelat en så stor roll att de nyliberala krafterna gått till häftig attack mot denna lag. De vill naturligtvis ha tillbaka innehållet i den gamla § 32, om att arbetsgivaren helt fritt får anta och avskeda arbetskraft och på det sättet bestämma hur arbetslivet skall se ut. Offensiven har också haft framgång, och moderaterna följer upp tankegången med reservationer vid dagens betänkande. Men lagen om anställningsskydd får naturligtvis inte försämras, utan måste förbättras på flera punkter. Utvecklingen går dock snabbt, och koncentrationen i näringslivet medför problem vid tillämpningen av lagen om anställningsskydd, liksom för övrigt också i vad gäller flera andra av arbetsrättslagarna. När ägaren är en koncern har arbetsrätten en svag ställning. Gamla företag splittras upp, och man har på fackligt håll svårt att hitta den verklige beslutsfattaren. Detta skapar i dag stora problem. Man försöker från fackligt håll att bemästra dessa, men arbetsrättsligt har förhållandena inte ordnats upp. Framför allt kommer detta till uttryck när det gäller turordningsreglerna. Den nya strategin för ledandet av företag, vilken nu har tillämpats några år och vilken framför allt bygger på SAF:s filosofi om bl.a. bolagiseringar, tillsammans med de omfattande koncernbildningarna skapar naturligtvis stora svårigheter för de fackliga organisationerna att utifrån lagens bestämmelser hävda sina intressen. Så länge klassamarbetet råder är problemen kanske inte så stora för fackföreningarna, om de bara vill göra upp i godo. Men så snart man kommer till en konflikt och verkligen skall slåss för sina intressen visar det sig att dagens lagar inte hjälper mot de nya koncernbildningarna. Det är svårt att veta hur situationen är och vem som i själva verket bestämmer. Vi har mot denna bakgrund från vpk:s sida i reservation 11 tagit upp koncernbegreppet och föreslagit att riksdagen skall fatta ett beslut som leder till att man kan utkräva sin rätt hos den verkligt ansvarige för företaget. Vi har vid betänkandet även fogat en reservation om främjandelagen. I en socialdemokratisk motion av Margareta Persson och Barbro Evermo yrkas att främjandelagen skall inriktas på att främja de handikappades och äldres sysselsättning på det sätt som var avsikten när lagen kom till. Eftersom det är ett gammalt vpk-krav att lagen skall ha denna inriktning, har vi reserverat oss till förmån för detta. Lagen om anställningsskydd har många negativa inslag, bl.a. reglerna om avsked vid strejk. Det mest negativa inslaget är bestämmelsen om att anställd vars avskedande genom domstolsutslag förklarats ogiltigt inte själv kan välja mellan återanställning och skadestånd. En sådan valfrihet finns inte på arbetsmarknaden, och på den punkten är de borgerliga och socialdemokraterna helt ense. Man kan också säga att svensk lagstiftning i det här fallet bara utmäter skadestånd men att lagen inte går innanför fabriksporten och reglerar vad som kan hända där, så att den som är felaktigt avskedad får den lagliga rätten att återinträda i arbetet. Man kan spekulera i många fall. Jag skall ta upp ett fall som exempel. Om de tidigare ASA B-anställda städerskorna i Borlänge av arbetsdomstolen enligt lagen skulle befinnas felaktigt avskedade kan de icke återfå sina arbeten enligt den svenska lagen. Lagen säger nämligen att man kan utdöma skadestånd. Det är naturligtvis en tragedi för många att svensk lagstiftning i sådana fall icke står på de arbetandes sida. Lagen är således i detta fall inkonsekvent — den ger den arbetande rätt, men ger inte honom eller henne rätt till arbete. Vi anser att man skall ha denna rätt till arbete. Vi anser dessutom att skadestånden är för låga, de måste vara betydligt högre. Det skall inte vara möjligt för en företagsledning att köpa sig fri från en anställd som den anser är obekväm. Med detta yrkar jag än en gång bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Sten Östlund håller sig till liturgin, men verkligheten tränger sig på. Så här skriver arbetsmarknadsdepartementet i den promemoria som jag nämnde tidigare: ”För att förhindra en fortsatt trendmässig uppgång av arbetslösheten krävs en sysselsättningstillväxt som är nästan 50 procent större än den som nu kan förutses. För att uppnå full sysselsättning 1990 enligt den definition som görs i LU,” — alltså långtidsutredningen — ”d v s2 procents arbetslöshet, behöver sysselsättningstillväxten i genomsnitt bli ungefär dubbelt så stor.” Det brådskar alltså med att utforma en politik som får denna dystra 20 november 1986 profetia på skam. Enligt samma promemoria innebär den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken ”en balansgång mellan strävan efter sysselsättningstrygghet för alla vid varje tidpunkt, och ambitionen att skapa en sådan flexibilitet på arbetsmarknaden att tillväxtens krav på anpassning och rörlighet tillgodoses”. Det är just denna konflikt mellan trygghet samt anpassning och rörlighet som har medfört att vi fått en skiktad arbetsmarknad där de som redan är anställda har all trygghet, medan de som inte lyckats få en fast fot på arbetsmarknaden saknar trygghet och ensamma får svara för rörligheten och anpassningen. Vi moderater är inte ute efter att gynna den ena eller andra parten. Det är knappast riksdagens uppgift att göra det, anser vi. Vad vi vill är att skapa en arbetsmarknad som fungerar för alla som vill och kan arbeta.

Prioriterar vi orörlighet är det stor risk att vi får stagnation. Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt att det nytänkande som trots allt återfinns i promemorian från arbetsmarknadsdepartementet tydligen inte avsatt några spår hos den arbetsgrupp inom departementet som håller på med arbetsmarknadslagarna och som leds av Sten Östlund.

Herr talman! Anställningsskyddslagen har i sin nuvarande utformning gällt i snart fem år. Den lades fram av den dåvarande mittenregeringen och hade föregåtts av en genomgripande översyn av den tidigare lagstiftningen, de s.k. Åmanlagarna. Behovet av en ändring i lagstiftningen var uppenbart. Bl. a. fanns inslag som ansågs direkt hämma en positiv sysselsättningsutveckling inom industrin, kanske främst inom de mindre företagen. De ändringar som vidtogs gällde bl.a. provanställning, turordning vid uppsägningar och permitteringar, tillfälliga arbetstoppar vid arbetsanhopning samt saklig grund för uppsägning. Förslaget mötte kraftigt motstånd från den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. I regeringsställning har emellertid socialdemokraterna inte ansett det motiverat att följa upp sin kritik från oppositionsåren. Det är säkerligen många som är glada för det, inte minst de ansvariga ute i produktionen. Nu kommer i stället förslag från låt mig säga den motsatta sidan. Lagen bör iolika avseenden luckras upp, dvs. skyddet för de anställda skall minska. Det kan kanske tolkas så, att lagen i sin nuvarande utformning trots allt ligger ganska rätt. Den tillgodoser de anställdas berättigade krav på trygghet i anställningen samtidigt som reglerna om provanställning möjliggör för arbetsgivarna att på arbetsplatsen under viss tid pröva om rekryteringen är den rätta innan definitivt beslut om anställning fattas. Parterna kan också genom avtal anpassa lagen till den egna verksamheten. Det är naturligtvis av avgörande betydelse att parterna inte tecknar avtal som strider mot lagens intentioner. Det gäller bl.a. tiden för provanställning. Utvecklingen måste följas fortlöpande. Visar det sig att det krävs ändringar i lagstiftningen får vi naturligtvis inte tveka. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal dataoch integritetsfrågor, som även tidigare har varit uppe till behandling. Men det finns en väsentlig skillnad mellan detta betänkande och andra liknande. I det här betänkandet förutsätter i själva verket utskottet att dataoch offentlighetskommittén, som utreder frågan om bolagsskydd, skall lämna förslag till ett skydd i grundlagen av den enskildes integritet. Detta är ett väsentligt steg framåt och innebär en klar viljemarkering från utskottets sida. Därför har vi moderater varit till freds med utskottets skrivning. Det är givetvis viktigt att ett sådant grundlagskydd får ett reellt innehåll, så att det inte bara blir en allmän målsättning. Men detta är en sak som vi får anledning att diskutera framdeles. Herr talman! I utskottets betänkande finns det också en mycket klar markering av att det är viktigt att regeringen lämnar förslag till konkreta åtgärder för att stärka skyddet mot sårbarheten i olika statliga och centrala datasystem. Sverige är i den remarkabla situationen att egentligen ingenting har hänt på detta område under de senaste fyra åren. Trots att sårbarhetsberedningen har lämnat ett antal olika konkreta förslag har regeringen skjutit de här frågorna åt sidan, vilket har lett till att en oacceptabelt hög sårbarhet faktiskt har förvärrats under de här åren. Detta har inte föranlett någon som helst konkret åtgärd från regeringens sida. Det är mot denna bakgrund som man skall se utskottets skrivning i vilken 149 förutsätts att regeringen med det snaraste lämnar förslag till konkreta åtgärder och också redovisar vidtagna åtgärder för att minska sårbarheten. Herr talman! Väldigt många av de frågor som rör data och den enskildes integritet gäller egentligen ytterst vilken typ av samhällssystem och ideologi som man förespråkar. Vill man att staten skall sträcka sig långt in i medborgarnas privatliv, blir också resultatet ett dåligt skydd för den enskildes integritet. Vill man att staten skall kontrollera det mesta av medborgarnas vardag, blir också intrången många. Oavsett vilken samhällsinriktning som man pläderar för, finns det viktiga saker att göra. En sådan är att begränsa uppgiftslämnandet till statliga myndigheter. I dag insamlar staten, i form av dess olika myndigheter, en mängd olika personuppgifter. I och med att dessa uppgifter är insamlade har den enskilde från sin horisont ingen kontroll över uppgifterna. Detta är det främsta intrånget mot den enskildes integritet. Det samlas in för mycket. Man skulle kunna ändra systemen, man skulle kunna ändra myndigheternas sätt att fungera, så att man samlade in färre uppgifter. Det skulle vara bra för skyddet av de känsliga uppgifterna, och det skulle vara bra för den enskildes integritet. Vi har inom kommissionen som skall granska folkbokföringen 1985 sett hur man många gånger kan slå ned på vanlig praxis och rutin och ändra och minska uppgiftsinsamlandet. Det är mot den bakgrunden vi moderater har motionerat om att man skall begränsa myndigheternas uppgiftsinsamlande, bl.a. genom att tillsätta en särskild sådan delegation. Herr talman! Utskottet hänvisar i ett par frågor till dataoch offentlighetskommittén, bl.a. när det gäller myndigheternas försäljning av personuppgifter. Situationen är den att dataoch offentlighetskommittén har lämnat ett förslag som innebär att man legaliserar försäljningen ur de nio register som i dag är de största försäljarna. Det är, menar vi, en helt oacceptabel situation — staten skall inte ägna sig åt att sälja ut medborgarnas integritet. Staten skall ägna sig åt att samla in de uppgifter som man behöver för sin myndighetsutövning och inte åt att aktivt sprida den. Men så länge detta ärende behandlas inom regeringskansliet är vi beredda att nöja oss med det särskilda yttrande som vi har avgivit. I den frågan liksom i många andra frågor gör socialdemokraterna och regeringen frågorna om den enskildes integritet till ett slags avvägning, där det alltid är relativt hur stor den enskildes privata sfär skall få bli. Vi menar att den enskilde har rätt till ett skyddat privatliv, att den enskilde har rätt att kräva ett skydd för sin integritet. Vi ser ofta hur socialdemokrater i regeringsställning när man prövar olika besvärsärenden över datainspektionens beslut alltid gör avvägningen så att det offentliga får väga tyngst. Det leder oss till att kräva en betydligt mer stringent tolkning av datalagen vid besvärsärenden. Vi menar att det är felaktigt att regeringen tillåts göra allmänna och godtyckliga avvägningar om den enskildes integritet. Datalagen är inte konstruerad så att det skall göras en godtycklig avvägning — även i datalagen slås det mycket klart fast att den enskilde har rätt till en skyddad integritet. Vi tycker mot den bakgrunden att det är naturligt att regeringsrätten och inte regeringen skall pröva besvär över datainspektionens beslut. Om regeringrätten får den uppgiften är det en garanti för att man får en stringent tolkning av datalagen och inte allmänna och mycket vida avvägningar som Prot. 1986/87:32 regeringen för tillfället finner lägliga. 20 november 1986 i ES Mot bakgrund av detta vill jag yrka bifall till reservationerna Dätåfrågor

Herr talman! Folkpartiet hade ett antal motionsyrkanden om datafrågor. De gällde forskningen, sambandet människa-teknik och satsningar på informationsteknik för handikappade. Dessa två motioner förväntar sig ett enigt utskott att man kommer att beakta i den avviserade forskningspolitiska propositionen. Vi vill också ha datummärkning och relevansmärkning av uppgifter i dataregister. De frågorna kommer dataoch offentlighetskommittén att behandla enligt uppgift från de av DOK:s ledamöter som sitter i konstitutionsutskottet. Bakgrunden till reservation nr 1 har Gunnar Hökmark redogjort för. Jag vill passa på att yrka bifall till den. Vårt återstående yrkande gäller sårbarhet och säkerhet och hur myndigheter och företag skall uppmanas upprätta katastrofplaner för sina mest känsliga register. Herr talman! Jag tänkte ta upp dessa frågor på litet olika nivåer. Från början var datorerna räknemaskiner. Inte ens flertalet av dess upphovsmän kunde ens i sin vildaste fantasi ana att de skulle utvecklas till dagens datorer. Vi vet i dag att de är kraftfulla hjälpmedel i de flesta samhälleliga sammanhang. Från början var de dyra, och detta bidrog till att man av ekonomiska skäl centraliserade användandet. Lokal verksamhet hade varken ekonomi, behov eller personal för att ensam fullt ut tillgodogöra sig kapaciteten. Detta gällde för såväl offentlig verksamhet som näringslivet. Exempel på detta är sjukförsäkringsregister, bilregister, bankers register och försäkringsbolags. Så småningom växte databastekniken fram liksom terminalteknik. Det blev alltså möjligt att utifrån periferin koppla upp sig i de stora centrala registren och därmed också möjligt för obehöriga att manipulera och utnyttja — och det var därmed som stora mängder data försvann vid relativt små drifthaverier. Tekniken förblindade systemutvecklare och beställare, vilket inte är ovanligt när ny fantastisk teknik ställs till förfogande. Det är lättare att så här i efterhand vara kritisk när erfarenheter av avigsidorna rullar fram. Det har varit svårt att väcka beslutsfattare på alla nivåer i både offentlig och privat verksamhet till insikt om att datorer och datorisering är en verksamhet som också kan ge samhället problem och göra oss onödigt sårbara och osäkra. Det finns många både stora och små sårbarhetsrisker. En del står det inte i vår makt att skydda oss för om vi vill använda fördelarna med de datoriserade hjälpmedlen. Ingen teknik har bara fördelar, men det gäller att minimera nackdelarna. Jag vill ge några exempel på onödig sårbarhet, och jag börjar med ett exempel på hur nationen Sverige utsätts för onödiga sårbarhetsrisker och som dessutom visar hur det kan gå till i samhället när en enskild myndighet hittar på något som är fiffigt för den egna verksamheten utan att så att säga tänka efter före. Postverket har utvecklat ett system, PTS, för sina behov med mycket detaljerade uppgifter om hur Sverige ser ut. Man har framställt en Sverigekarta i digital form. Allt är med, vägar intill varenda småväg och körbar stig, broar med exakt bärförmåga och vidd, kustlinjer, öar, sjöar, järnvägar inkl. stickspår. Det skall också tillföras, om det inte är gjort, husnummer, våningsplan och lägenheter. Trots att detta inte är ett personregister är det en mycket betydande säkerhetsoch sårbarhetsrisk. Det är inte underligt att militär expertis fick hicka av förskräckelse och talade om ”ett utomordentligt underlag för fientligt sinnad makts planering av militära operationer”. Även SÅRB, sårbarhetsberedningen, konstaterade att detta system blir mycket känsligt för den nationella säkerheten. Och lägg då märke till att personuppgifter eller andra befolkningsregisterdata inte finns i kartinformationen — ännu. Jag tycker att detta är ett bra exempel på hur uppgifter som en och en är tämligen oskyldiga men som tillsammans och sedda med helt andra ögon blir till sprängstoff. Det finns mera dynamit i våra databaser. Det konstaterade statskontoret efter en utredning och hemligstämplade sitt material. Det kallas nu i datakretsar för terroristbibeln. Exempel på systemen i offentlig förvaltning med betydande sårbarhetsrisker är våra befolkningsregister, alltifrån folkbokföringsregister, riksförsäkringsverkets register till skatteregister och register över all statligt och kommunalt anställt personal. Här behövs att resp. myndighet sätter på sig andra glasögon och tänker igenom vad dessa registeruppgifter kan tänkas användas till om någon har onda idéer eller vad som händer om det blir driftstopp eller störningar. Det räcker inte med att bara tänka efter, utan det gäller också att försöka prioritera och ta reda på vilka register som är mest känsliga och därefter upprätta katastrofplaner för att veta hur man handlar om det värsta händer. Vid KU:s utfrågning i våras av Jan Freese sade denne att både öst och väst har fullständiga dataregister över Sveriges befolkning — uppgifter som visserligen förts ut ur landet olagligt men som skulle underlätta mycket, exempelvis en invasion. Likaså säger Gert Persson, teknisk direktör på datainspektionen, att man vet att register finns både inom NATO och Warszawapakten. Det har bl.a. visat sig genom att svenskar utomlands bara behövt uppge sitt personnummer för myndigheterna. Dessa har sedan själva kunnat ta fram resten av personuppgifterna. Sårbarhet och säkerhet är också en fråga för näringslivet, även om sårbarhetsfrågorna där först de senaste åren fått en större uppmärksamhet. VPC, Värdepapperscentralen, lär inte i första taget släppa sina sårbarhetsfrågor vind för våg efter det dyrbara driftstopp som stängde Börsen 1983. Det blev så bara för att ingen hade tänkt på att reservdrift skulle kunna behövas i vissa situationer och upprättat en katastrofplan. Ett bra exempel på samarbete när det gäller katastrofplanering är det som riksbanken har upprättat tillsammans med näringslivet. Man har gått in för ett helt nytt datasäkerhetssystem som bygger på en katastrofplan, alltså en Så till slut, herr talman, några ord om sårbarheten för den enskilda 20november 1986 människan, den personliga sårbarheten. Just nu har vi alla läst upprörande. JM osa exempel på hur kvinnor inte kan skyddas vid fall av misshandel i familjen. Enligt uppgifter från justitiedepartementets informationssekreterare lever 1 000 kvinnor bara i Stockholm ett hemligt liv av rädsla för misshandel. 500 har gått under jorden och skaffat hemlig adress. Några har fått hjälp att byta namn, men det hjälper inte så länge de inte också får byta personnummer. Det går bra att byta vistelseort och namn. Folkbokföringssekretessen medger att länsstyrelserna skyddar den nya adressen, men den går att finna i massor av andra register dit den nya adressen oskyddad har fortplantats. Det nya namnet går också lätt att hitta, så länge det är omöjligt att byta personnummer, och det går bara om man byter kön. Med vad jag har sagt vill jag för folkpartiets del uttrycka oro för att sårbarhetsriskerna i samhället växer och instämma i vad sårbarhetsberedningen framhåller, nämligen att ”när ett datasystem växer sig alltför stort tappar användarna, beslutsfattarna och experterna överblicken och kontrollen över det. Och det man inte kan överblicka kan man heller inte skydda.” Utskottet är enigt om att sårbarheten i samhället är oacceptabelt hög och är också enigt om att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag till hur sårbarheten skall minska och hur säkerheten i datasystem skall höjas. Vi i folkpartiet ser fram emot detta.

Herr talman! När vi i dag skall diskutera några datafrågor, kan jag göra det konstaterandet att vi verkar vara mera eniga än på många år. Det beror på att det egentligen bara är några resterande frågor som behandlas i det här utskottsbetänkandet. Några initiativ utöver vissa saker som regeringen har kommit med under det här året har inte tagits. Det har alltså inte hänt särskilt mycket på ett år. Det som har hänt från regeringens sida kan närmast karakteriseras som ett fatalt misstag. Den broschyr som regeringen har givit ut och som kallas ”Skyddet för den personliga integriteten i datasamhället nu och i framtiden” innehåller, av en händelse som ser ut som en tanke, ett ganska dråpligt tryckfel. Man påstår nämligen att om datainspektionen finner att det finns risk för otillbörligt integritetsintrång skall tillstånd att föra registret beviljas. Det är precis tvärtom. När det gäller de frågor som under många år diskuterats vill jag redogöra för vad vi från centerns sida ser som det viktiga på dataintegritetsområdet. Frågan om utvidgat grundlagsskydd för den personliga integriteten bör enligt vår uppfattning utredas. I år finns också ett mycket klarare uttalande från utskottet än vad vi haft tidigare. Utskottet säger nu att syftet med pågående utredningsarbete i dataoch offentlighetskommittén är att i grundlag reglera skyddet för den personliga integriteten. Det är bra att utskottet kunnat säga så, för då kommer vi ifrån den något konstiga debatt som fördes i december förra året på denna punkt. Alla partier ställer upp på att pröva denna fråga med denna klara målsättning. Sedan är det självklart att den enskildes integritet skall skyddas, att 153 integritetsfrågorna skall hävdas till den enskildes förmån. Datalagens skydd på denna punkt får inte urholkas. Man kan peka på vissa saker som är viktiga att beakta. Uppgiftssamlandet bör begränsas. Detta har riksdagen uttalat många gånger, och det gäller oavsett om det handlar om uppgifter för databehandling eller för manuell hantering. Samkörningar bör begränsas. Enligt vår mening skall det krävas mycket starka skäl för att tillåta en samkörning. Personnummeranvändningen bör begränsas och i huvudsak användas för vad den ursprungligen var tänkt till, nämligen folkbokföring och beskattning. Det finns ingen anledning att också använda personnummer i ett antal privata register. Uppgifter som är insamlade för ett ändamål får inte användas för andra ändamål — en ganska given utgångspunkt. Det är inte genom samkörning och dubbelutnyttjande av data eller maskinell värdering av den enskilde som våra förmånsoch avgiftssystem skall administreras. Nej, beslut om förmåner och skyldigheter skall grundas på uppgifter som vi lämnar var och en i samband med undersökning eller redovisning som vi är ålagda att ge myndigheterna. Det gäller också försäljning av uppgifterna. På något sätt måste sådan försäljning begränsas. Detta har vi tidigare tagit upp i motioner från centerns sida. Framför allt bör inte heller hos olika myndigheter uppgifter bearbetas för att bli särskilt användbara i kommersiellt syfte. Alla dessa integritetsfrågor utreds i dataoch offentlighetskommittén. Vi har nu i ett par år hänvisat till den. Många av de upprörda debatter vi haft både i samhället och delvis här i riksdagen skulle enligt vår uppfattning ha kunnat undvikas om riksdagen hade följt vårt krav på moratorium under detta utredningsarbete. Utskottsmajoriteten har hävdat att det skulle vara olämpligt att låsa tillämpningen av datalagen. Enligt min uppfattning är det inte fråga om att låsa någon tillämpning. Det moratorium vi föreslår gäller nya, integritetskränkande register, register som utvidgas och har betydande integritetskränkande innehåll. Det kan vara andra stora register där det är fråga om samkörningar som berör den enskilde djupt. De register som är i bruk och är berörda av datalagen rullar vidare till dess nya beslut fattas. T.o.m. inför en diskussion om grundlagsreglering av integriteten i datasamhället är majoriteten beredd att låta nya tunga register sättas i sjön. Vi tycker inte detta är riktigt, och vi har från centerns sida reserverat oss. Jag yrkar med detta bifall till reservation 2. När det gäller datalagen i övrigt är det viktigt att den restriktivitet som riksdagen så många gånger uttalat sig för inte undergrävs genom att regeringen upphäver datainspektionens beslut, eller inte ger inspektionen förutsättningar att verka. Vid konstitutionsutskottets granskning av regeringen har vi särskilt uppmärksammat vad som skett i detta avseende. Om det fortsätter får vi på nytt ta upp det från utskottets sida. Enligt ett uttalande från civilminister Bo Holmberg har regeringen sårbarheten under kontroll. Nu är naturligtvis inte sårbarheten och säkerheten under kontroll bara därför att någon uttalar att så är fallet. Därför är det tillfredsställande att utskottet enhälligt har skärpt skrivningen på den här = Prot. 1986/87:32 punkten. Sårbarheten måste tas på allvar. Det konstateras att den kan vara 20 november 1986 oacceptabelt hög. Jag vill påstå att den i många fall är det. Det krävs alltså. a kraftfulla åtgärder. Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att majoriteten också har gått med på att en redovisning bör ske till kammaren, så att också vi från oppositionens sida får ta ställning till och pröva de fortsatta sårbarhetsåtgärderna. Även i det kommande försvarspolitiska beslutet måste sårbarhetsfrågorna beaktas. Regeringen har valt att lägga hela det datapolitiska arbetet inom regeringskansliets väggar, utan insyn och medverkan från oppositionen. Därför är det också av den anledningen angeläget att understryka vad utskottet har sagt om redovisningen till riksdagen. Herr talman! Datadebatten måste hållas levande och drivas vidare med hänsyn till det skydd som den enskilda människan är i behov av. Snart börjar den allmänna motionstiden, och då får vi åter ta upp dessa frågor till närmare granskning mot bakgrund av det material som eventuellt kommit att redovisas men också mot bakgrund av de åtgärder som bör vidtas till skydd för den enskildes integritet. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen 2.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande behandlas ett antal under den allmänna motionstiden 1986 väckta motioner om datafrågor. Motionsyrkandena har avstyrkts eller ansetts besvarade med vad utskottet anfört, i flera fall med hänvisning till dataoch offentlighetskommitténs pågående arbete eller till förslag som har lagts fram. Efter Bengt Kindboms, Margitta Edgrens och Gunnar Hökmarks inledningsanföranden kan det finnas fog för några kommentarer, framför allt när det gäller sårbarhetsfrågorna. Under senare tid har sårbarhetsfrågorna kommit att stå i förgrunden för den datapolitiska debatten. Det är i högsta grad förståeligt, för här rör det sig om mycket viktiga frågor. Det är därför särskilt glädjande att utskottet i denna del är helt enigt, vilket också klart framgår av föreliggande utskottsbetänkande. Efter riksdagsbehandlingen av regeringens dataproposition för ungefär ett år sedan råder det inget som helst tvivel om vem som ansvarar för frågorna om datasäkerhet och datasårbarhet i myndigheterna. Statskontoret har en särskild samordningsroll när det gäller ADB-säkerhet för den civila statsförvaltningen och affärsverken. Man skall göra lägesbedömningar, utforma åtgärder som ökar säkerheten och aktivt stödja myndigheterna i deras eget säkerhetsarbete. Statskontoret skall också göra sina metoder tillgängliga för näringsliv, kommuner och landsting. Men -— och det är viktigt att komma ihåg — varje myndighet har ett eget ansvar för datasäkerheten inom sitt område. Här gäller samma ansvarighetsprinciper som för andra säkerhetsfrågor i myndighetens verksamhet. Konstitutionsutskottet betonar i sitt betänkande att det är angeläget att planeringen i myndigheter och företag till skydd för känsliga register intensifieras. 155 Utskottet utesluter inte heller att tvingande åtgärder måste kunna vidtas mot företag och myndigheter. Överstyrelsen för civil beredskap har det övergripande ansvaret för ADB-utvecklingen inom totalförsvaret. Försvarsbeslutet 1987 kan komma att påverka ambitionsnivån i vad gäller ADB-verksamheten under krig. Här är det försvarsministern som har det politiska ansvaret. Televerket har ansvaret för nödvändiga åtgärder för en acceptabel säkerhet när det gäller teleoch datakommunikationer. Kommunikationsministern har det politiska ansvaret för televerkets verksamhet. Databrotten handläggs av polisen. Här har justitieministern det politiska ansvaret. Om en myndighet eller statskontoret skulle finna att extraordinära åtgärder krävs för att upprätthålla en acceptabel säkerhetsnivå — och därvid behöver regeringens beslut — utgår jag ifrån att de nödvändiga kontakterna tas med regeringen. Det bör kanske också nämnas att regeringen tillsatt en särskild samrådsgrupp för sårbarhetsfrågor. Dess uppgift är att analysera och föreslå åtgärder som syftar till större säkerhet och minskad sårbarhet i ADB-hanteringen. Tvärtemot vad Gunnar Hökmark har sagt har regeringen visat handlingskraft och snabbt omsatt riksdagens beslut för ett år sedan till praktiska åtgärder. Jag vill understryka att det i konstitutionsutskottets skrivningar om sårbarheten inte riktas någon kritik mot regeringens sätt att handlägga sårbarhetsfrågorna. Jag tror att det är rätt viktigt att understryka detta. Till utskottets betänkande har fogats tre reservationer. De behandlar begränsningar av uppgiftslämnandet, ett moratorium för nya och utökade dataregister och besvärsinstans i frågor rörande datalagen. I ett särskilt yttrande berörs också myndigheternas försäljning av personuppgifter. När det gäller begränsningar av uppgiftslämnandet är vi naturligtvis i sak överens om att det är viktigt att man inte registrerar andra eller fler uppgifter än vad som behövs för verksamheten. Detta ingår också som en del i vår datalagstiftning. Det framgår bl.a. av datalagens 7 §. Dessutom vill jag understryka att såväl konstitutionsutskottet som finansutskottet vid flera tillfällen gjort av riksdagen godkända uttalanden där man framhållit vikten av att så långt det är möjligt begränsa uppgiftslämnandet. Sett från dessa utgångspunkter slår reservanterna faktiskt in öppna dörrar. Vidare bör det kanske också påpekas att reservanterna visserligen påstår att många statliga myndigheter uppenbart tar på sig en avsevärd överinsamling av uppgifter, men att detta inte är så uppenbart. Jag har i vart fall inte kunnat finna att det skulle förhålla sig på det sättet. I reservation nr 2 krävs ett moratorium för nya och utökade dataregister i avvaktan på att dataoch offentlighetskommitténs arbete slutförs. Detta förslag har — som Kindbom mycket riktigt påpekade — tidigare prövats och avslagits av riksdagen. Motiveringen för avslaget har varit att det knappast är möjligt eller ens lämpligt att generellt låsa tillämpningen av datalagen eller ny lagstiftning under en längre tid. Något nytt som skulle ge anledning att förändra denna ståndpunkt har enligt utskottet inte framkommit. Att regeringsrätten och inte regeringen skall vara besvärsinstans över datainspektionens beslut, som förordas i reservation 3, börjar också bli en — Prot. 1986/87:32 ständigt återkommande fråga. Detta krav avslogs av riksdagen så sent som 20 november 1986 för ungefär ett år sedan. Det är riktigt, som anförts i reservationen, att det vid = Tys datalagens tillkomst diskuterades att regeringsrätten skulle bli besvärsinstans. Vissa skäl, bl.a. sambandet mellan offentlighetsoch sekretessreglerna, talade för detta. Man fann emellertid till slut, efter en mycket ingående prövning, att de avgöranden som det skulle bli fråga om var av sådan natur att de inte borde prövas av domstol. Den granskning som konstitutionsutskottet gjort vid ett par tillfällen, senast för ett år sedan, av datalagens efterlevnad har visat, enligt min mening, att det var riktigt att regeringen och inte regeringsrätten blev besvärsinstans över datainspektionens beslut. Jag vill, herr talman, yrka avslag på reservationerna 1,2 och 3 och bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 7.

Herr talman! Jag tänkte beröra två frågor i denna replik. Kurt Ove Johansson säger att det är helt klart var ansvaret för sårbarhetsfrågorna ligger. Det är möjligt att det har blivit det just nu inför denna debatt. När vi diskuterade frågan om sårbarhetsberedningens avskaffande och datadelegationens avskaffande för ett år sedan reserverade vi oss mot dessa beslut — med rätta har det visat sig, eftersom regeringen har dragit ut på tiden när det gäller att införa något annat i stället. Det första sammanträdet med den referensgrupp där de olika partierna ingår äger rum på måndag. Det har då gått ett år sedan beslutet fattades. Det är möjligt att oppositionen kommer att få insyn på detta sätt, men den får i varje fall inget inflytande som den har haft tidigare, även när socialdemokraterna var i opposition. Det finns anledning att i detta sammahang erinra om den debatt som socialdemokraterna förde 1977/78, då det var en väldig veklagan över att dåvarande budgetministern hade samlat tre riksdagsledamöter kring sig för att diskutera vissa datapolitiska frågor. Nu agerar regeringen på samma sätt. När det gäller sårbarhetsfrågorna har vi ändå kommit så långt att vi är eniga i utskottet om det angelägna i att vi får en redovisning till riksdagen om detta. Vi får fortsätta denna diskussion när denna redovisning har kommit. Den andra frågan som jag tänkte ta upp gäller det som Kurt Ove Johansson sade om moratoriet. Samtidigt som han sade att man generellt inte skall låsa tillämpningen av datalagen konstaterar man att utskottet gjorde vissa uttalanden. Man förutsätter att regeringen, liksom övriga tillämpande myndigheter, noggrant bevakar integritetsproblemen. Det finns anledning, säger utskottet, att på nytt understryka vikten av dessa uttalanden. Det visar ändå att detta är ganska känsligt. Trots de uttalanden som utskottet gör har det ständigt och jämt föreslagits nya och utvidgade tillämpningar av de stora registren. Jag vill med detta peka på att det finns fog för att stanna upp och avvakta DOK:s förslag.
Herr talman! Man måste vara en mycket lojal riksdagsman som representerar regeringspartiet för att kunna påstå att regeringen har visat handlingskraft när det gäller sårbarhetsfrågorna. Man har möjligtvis visat handlingskraft då det gällt att tillsätta en lång rad olika referensgrupper, kommittéer och andra ad hoc-grupper som skall syssla med sårbarhetsfrågor. Men sedan regeringen tillträdde har den inte kunnat redovisa en enda konkret åtgärd för att minska sårbarheten. Trots att sårbarhetsberedningen har väckt en lång rad förslag har regeringen inte kunnat vidta någon konkret åtgärd. Jag vet inte om Kurt Ove Johansson skulle vilja nämna en enda åtgärd som denna regering har vidtagit för att minska sårbarheten i det svenska samhället. När det gäller den nya gruppen som skall samordna sårbarhetsfrågor har regeringens handlingskraft visat sig genom att det tog ett år för den att tillsätta en ny grupp. Det innebär att vi har fått ett stillestånd i bevakningen av sårbarhetsfrågorna under en tid då sårbarheten alltmer ökat. Förhållandet är snarare det att det i dag råder en stor förvirring inom sårbarhetsområdet. Denna förvirring har visat sig i ett antal olika uppmärksammade fall. Den har också visat sig i ett antal olika kommittéer som regeringen tillsatt för att följa just sårbarhetsfrågorna i stället för att ge ett mandat för en fristående grupp att kritiskt granska olika myndigheters sätt att hantera sårbarhetsfrågorna. Den utskottsenighet om att kräva förslag till och redovisning av åtgärder som Kurt Ove Johansson talade om skall nog ses mot regeringens brist på handlingskraft. Beträffande uppgiftslämnandet kan man, Kurt Ove Johansson, möjligtvis tycka att stat och myndigheter inte får samla inte för många uppgifter. Jag skulle vilja veta om Kurt Ove Johansson verkligen inte anser att det här och var samlas in för mycket uppgifter och om han inte anser att företagens delegation för uppgiftslämnande gjort en hel del nytta när det gällt att minska uppgiftsinsamlandet. Jag och många andra i Sverige är helt övertygade om att man kan göra mycket för att minska uppgiftsinsamlandet. Slutligen, herr talman, till frågan huruvida regeringsrätten eller regeringen skall vara besvärsinstansen över datafrågor. Jag tror att justitieministern på sätt och vis symboliserar regeringens inställning, som visar att det är viktigt att just regeringsrätten skall sköta den typen av besvär. Justitieministern har nämligen ett par gånger uttalat att regeringen kan ta en vidare hänsyn till denna typ av besvär än vad datainspektionen kan. Det är fel, för båda skall följa datalagen, och datalagen ger den enskilde rätt till skyddad integritet. I ett flertal fall har regeringen genom politisk godtycklighet luckrat upp det skyddet. Därför bör det vara regeringsrätten, inte regeringen, som är besvärsinstansen i dessa frågor.
Herr talman! Kurt Ove Johansson räknade upp här vilka som ansvarar för sårbarhetsfrågorna — statsrådsgrupp, olika referensgrupper, rådet för säkerhetsoch sårbarhetsfrågor, överstyrelsen för civilt försvar, resp. myndigheter, televerket osv. Det tycker jag inte inger speciellt stort förtroende, särskilt som sårbarhetsberedningen i sin slutrapport poängterar att det är Prot. 1986/87:32 nödvändigt att inte splittra den mycket begränsade kompetensen inom 20november 1986 ADB-säkerhet och sårbarhet. Man menar att det gäller att hålla ihop, mas kraftsamla resurserna för en gemensam insats inom alla olika samhällssektorer. Sårbarhetsberedningens slutsats var att samhället även framgent bör förfoga över ett organ för allmän överblick och kraftsamling inom sårbarhetsområdet. I detta uttalande instämmer remissinstanserna, bl.a. rikspolisstyrelsen, riksrevisionsverket, statistiska centralbyrån, överbefälhavaren, överstyrelsen för civil beredskap, Kommundata, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund, Svenska kommunförbundet och datainspektionen. Det förslag som vi så småningom kommer att få bör alltså utmynna i att de organ som Kurt Ove Johansson räknade upp får vika för ett organ, enligt sårbarhetsberedningens intentioner. Det kan bli så att ena handen inte vet vad den andra gör, och det gagnar inte lösningen av sårbarhetsfrågorna.

Herr talman! Bengt Kindbom sade att de åtgärder regeringen hade vidtagit måste vara någonting som blivit färdigt i dag inför denna debatt. Så är det naturligtvis inte. Jag gladde mig åt att Bengt Kindbom korrigerade sig själv. Han medgav ju ändå att också oppositionens företrädare ingår i samrådsgruppen under regeringen med 25 ledamöter. Där har alla möjlighet att följa och delta i arbetet med att komma till rätta med problemen på dataområdet. I sitt första inlägg sade han t.o.m. att oppositionens folk inte längre skulle få komma till tals, så det var bra att han korrigerade sig själv på den punkten. Till Gunnar Hökmark vill jag säga: Man måste vara en mycket obstinat regeringskritiker för att komma fram till de ståndpunkter som han kommit fram till. Jag vill, precis som i mitt inledningsanförande, hävda att det inte finns fog för den kritik som han på dessa punkter riktar mot regeringen. När det gäller frågan varför regeringen och inte regeringsrätten skall vara besvärsinstans vill jag påminna Gunnar Hökmark om vad man egentligen skall pröva. I första hand är det fråga om att avgöra hur man bäst skall förebygga riskerna för otillbörligt intrång i personlig integritet. Vidare måste det i vissa fall ske en avvägning mot samhällsekonomiska intressen. Sådana frågor skall naturligtvis inte avgöras av en domstol, av regeringsrätten, utan av regeringen. 1973 års resonemang och ståndpunkter, som ledde fram till att regeringen och inte regeringsrätten skulle vara besvärsinstans, håller därför lika bra i dag som då. Till Margitta Edgren vill jag bara säga: Den här uppräkningen av åtgärder som regeringen har vidtagit på detta område är precis vad Margitta Edgren efterlyste. För att inte splittra resurserna har man klarat ut detta med ansvarsfördelningen. Det är kanske den viktigaste insatsen när det gäller att samordna resurserna för att komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! Eftersom Kurt Ove Johansson tog upp en polemik mot mig om datadelegationen och referensgruppen, som kom efter den, är det, för att förebygga nästa inlägg från Kurt Ove Johanssons sida, bäst att säga någonting. Jag sade att Kurt Ove Johansson hade tur att det nu finns någonting att redovisa, som sätts i stället för sårbarhetsutredningen och datadelegationen. Jag har informerat mig om huruvida det finns några riktlinjer eller direktiv för referensgruppen, och jag kan konstatera att det inte finns någonting mer än vad som sades i propositionen förra hösten. Det är alltså vad man har att verka utifrån. Och då får man från oppositionens sida göra som Kurt Ove Johansson sade: man får följa arbetet och ta del av information från regeringen. Det är alltså inte fråga om den status som det var på datadelegationen eller sårbarhetsutredningen. Då handlade det om kommittéfunktioner. Den fulla rätten att redovisa ståndpunkter föreligger alltså inte nu. Det är viktigt att notera skillnaden mellan en referensgrupp och ett kommittéorienterat organ.
Herr talman! Man behöver sannerligen inte vara någon särskilt obstinat regeringskritiker för att kunna anklaga regeringen för bristande handlingskraft i sårbarhetsfrågorna. Det räcker fullt väl med att man är en mycket regeringslojal riksdagsman, som Kurt Ove Johansson. Det visade han i sitt senaste inlägg här i kammaren. Han kunde ju inte räkna upp en enda konkret åtgärd för att minska sårbarheten i det svenska samhället som regeringen hade vidtagit under de fyra år som den suttit vid makten — inte en enda. Man skall vara mycket lojal för att kunna påstå att detta vittnar om handlingskraft. Den enda handlingskraft som regeringen har svarat för är att man har skapat en mängd olika kommittéer och grupper och på det viset splittrat upp kompetensen när det gäller att bevaka sårbarhetsfrågorna. Handlingskraften har bl.a. tagit sig uttryck i att man under ett år inte kunnat tillsätta en efterföljare till sårbarhetsberedningen. Jag skulle gärna vilja — eftersom det ändå är rätt så många här i kammaren — att Kurt Ove Johansson, när han nu får en ytterligare replik, vilket vi andra inte kommer att få, räknar upp en enda konkret åtgärd som regeringen har vidtagit förutom tillsättandet av en massa olika kommittéer. Man har inte varit beredd att betala priset för att minska sårbarheten. Det kräver nämligen att man är mer restriktiv när det gäller att samla in personuppgifter. Det vill inte Kurt Ove Johansson. Det kräver att man bygger ut sekretessen, och det kostar självfallet en del resurser. Det vill inte Kurt Ove Johansson, och allra minst vill statskontoret det. Statskontoret är ju ansvarigt för rationaliseringssträvandena. Därför hade det varit vettigt att ha en fristående grupp som bevakade sårbarhetsfrågorna, och inte låta statskontoret, som har det yttersta ansvaret för att bevaka rationaliseringen, sköta det. Herr talman! När det gäller frågan om regeringen eller regeringsrätten skall vara besvärsinstans tror jag att det kloka och det enkla vore att gå till datalagen. Där står mycket klart att datainspektionen skall avgöra och tolka vad som är otillbörligt intrång. Det är datainspektionen, inte regeringen, som skall göra det. Jag tycker därför att Kurt Ove Johanssons inlägg i den delen vittnar om hur viktigt det är att det är regeringsrätten som fattar den här typen av beslut. Regeringen gör, precis som Kurt Ove Johansson faktiskt sade, godtyckliga bedömningar, och då urholkas datalagens skydd av den enskildes integritet.
Herr talman! Driv inte med mig, Kurt Ove Johansson. Nog är det väl att splittra resurser att dela upp en kompetens på sju åtta händer. Då kan man väl tala om splittrade resurser. Den trånga resursen när det gäller kunskapen om sårbarhet och förmågan att göra sårbarhetsanalyser är ju den mänskliga kompetensen. Det finns inte så många människor som verkligen kan detta, som kan identifiera sårbarhetsrisker och arbeta med förebyggande åtgärder, att de räcker till de sju åtta olika instanser som Kurt Ove Johansson räknade upp.

Herr talman! I denna — åtminstone för debattlusten — föga inspirerande timme skall jag nöja mig med några få bemärkningar till ett betänkande som vpk inte har avgett några reservationer till. I betänkandet tas bl.a. upp de enorma sårbarhetsproblem som den ohämmade datoriseringen och registreringen dragit på oss. Det är ytterst angeläget att snabba åtgärder vidtas. Konstitutionsutskottet skräder verkligen inte orden då det gäller det här problemet. Utskottets omdöme om den höga sårbarheten är att den är såväl oacceptabel som alarmerande. Utskottet förväntar sig snabba åtgärder från regeringen för att höja säkerhetsnivån på dataområdet. Det här handlar inte bara om de enskilda människornas integritet utan också om vårt lands säkerhet och oberoende. Vårt stora utlandsberoende på dataområdet ökar ytterligare oron. Som svar på flera motioner hänvisar utskottet till det pågående arbetet i dataoch offentlighetskommittén, DOK. Jag brukar inte vara så förtjust i att förvisa akuta problem till sittande utredningar. Men den här gången tycker jag faktiskt att det är välbetänkt, och detta inte enbart för att jag själv är ledamot av DOK. Avvägningen mellan den personliga integritetens intressen och offentlighetskravet är inte helt enkel. Det samma gäller problemet att grundlagsreglera integriteten i datasamhället — en av de stora frågor som DOK just nu arbetar med. Och personnumret innebär ju inte bara risker för kontroll från överhetssamhället utan också garantier mot förväxlingar som hårt kan drabba den enskilde. Herr talman! Jag noterar att moderater och folkpartister framför allt inriktar sig på den offentliga sektorn när det gäller attackerna mot personregistreringen. Och visst finns det också där mycket att rikta sökarljuset på. Men det vore ju klädsamt om ni litet mer intresserade er för t.ex. bankernas, försäkringsbolagens, kreditupplysningsföretagens stora register. Får man tro seriösa opinionsundersökningar är det fe ktiskt dessa register som folk i allmänhet oroar sig mest för. Men dessa register är Gunnar Hökmark inte särskilt intresserad av. Det gör, herr talman, att jag inte är så väldigt imponerad av Gunnar Hökmarks kamp för den personliga integriteten. Den kampen tycks i många fall sammanfalla med en annan känd högerkampanj, kampanjen mot den offentliga sektorn.